Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitikMen vi står inför många utmaningar. Det gäller att hålla den höga byggtakten och plussa på den ytterligare. Många gånger nämner vi politiker en siffra för antalet bostäder vi ska bygga. Men på det sättet byggs inga bostäder. De byggs inte förrän rätt marknadsförutsättningar finns.Att möta bostadsbehovet hos delar av befolkningen med mindre plånböcker är en annan stor utmaning. Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan. Jag tänker inte minst på migrationen. Det som byggs är nästan uteslutande "premium" - dyrt vid kaj med sjöutsikt. Hyresrätten är inget lågprisalternativ, vilket det ofta låter som i debatten. Vi måste bygga även för dem med mindre plånböcker.Alliansregeringen genomförde den största översynen av regelverk på väldigt många år. Närmare 90 utredningar och myndighetsuppdrag har resulterat i över 100 skarpa förslag som hamnat på riksdagens bord. Planprocessen effektiviserades. Byggreglerna för exempelvis student och ungdomsbostäder förenklades. Åtgärderna kröntes med Sverigebygget, i vilket infrastruktur och bostäder kopplas ihop på ett tydligare sätt än förut och skapar förutsättningar för fler bostäder.Det jag har känt de senaste månaderna är en oro för att reformviljan inom bostadspolitiken stannar av. Den nya regeringen grubblar sig fram utan att våga fortsätta reformarbetet. Många viktiga steg har tagits i rätt riktning, men åtskilliga återstår att ta för att skapa en hållbar bostadspolitik ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Det behövs mer regelförenklingar. Vi behöver också ta tag i frågor som strandskydd, riksintresse och regional planeringsnivå.Men vi måste också tala om vilken stad vi vill ha. Det räcker inte med nya bostäder. Stadsbyggnadspolitik är inte synonymt med bostadspolitik, som det låter på vissa. Stadsbygger - bygger städer - gör man inte bara med lägenheter. Bostäder är förvisso en viktig del, men också andra delar innefattas. Arbetsplatser, service, kommersiellt utbud, kultur, parker och mycket annat hör den attraktiva staden till. Men också frågor om husens placering, gestaltning och möte med omgivningen spelar en viktig roll när vi pratar om en attraktiv stad.Kristdemokraterna och övriga Alliansen ser framför sig ett behov av en fortsatt reformering av svensk bostadspolitik, ett reformarbete som rör grundvalar, spelregler, organisation och struktur. Det finns områden inom bostadspolitiken där politiken och det offentliga har alldeles för stort inflytande och där makten skulle behöva flyttas till den enskilda medborgaren. Det finns områden där marknadsekonomins grundläggande principer har satts ur spel på ett sätt som får samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Men det finns även områden där staten skulle behöva ha ett mycket större inflytande.Det byggs inga nya bostäder med hjälp av vackra ord eller fluffiga formuleringar. Det blir inga nya bostäder för att vi politiker säger att ett visst antal bostäder ska byggas. Konkreta förslag på reformer måste till.Hela valrörelsen var det tal om byggsubventioner. Så kom budgeten, och de uteblev. Kampen kring subventioner för bostadspolitiken verkar ha försvunnit. Det som blev kvar var energieffektivisering.Hela förra mandatperioden var det extremt hårda tongångar mot Alliansens bostadspolitiska mål. Sedan kom budgeten. Då var det Alliansens bostadspolitiska mål som var kvar.Sedan skulle jag vilja följa upp en skriftlig fråga som jag ställde till ministern tidigare gällande buller. Efter att ha tittat på en kolbit hela valrörelsen har jag på klassiskt MP-manér tagit med mig lite rekvisita i form av lego.Jag träffade för några veckor sedan ett byggbolag som talade om hur många bostäder som kan byggas med den bullerförordning som Alliansen presenterat. Se här - det är fyra bostäder. Nu kommer inte bullerförordningen att finnas på plats till den 1 januari, och ska man vara ärlig verkar den inte heller kunna finnas på plats till den 1 februari. Det gör att man inte kan bygga fyra lägenheter, för man måste bygga sovrummen mot gården och inte mot gatan. Fyra lägenheter blir i stället två lägenheter.Hur ska regeringen med stöd av Vänsterpartiet förklara detta för sina väljare, framför allt alla unga väljare som drömmer om ett eget boende? På grund av att det tar sådan tid för regeringen att fatta ett beslut kommer bara två lägenheter att byggas i stället för fyra lägenheter i ett Sverige med en stor bostadsbrist. Det aktuella företaget sa att 54 lägenheter bara blir 36 lägenheter. Min fråga kvarstår. När kommer bullerförordningen att finnas på plats?Med det vill jag yrka bifall till de förslag i betänkandet som Alliansen står bakom. Till sist vill jag önska alla en fin och välbehövlig ledighet om några veckor.

Fru talman! Vi debatterar i dag utgiftsområde 18, civilutskottets utgiftsområde. Det är ett spännande utgiftsområde som innehåller många viktiga delar. Jag kommer mestadels att behandla det som rör det bostadspolitiska området.Efter den gångna veckans händelseutveckling finns det ganska mycket att reflektera kring. Det är på sin plats att stanna upp och tänka på det svåra läge Sverige befinner sig i.Utvecklingen i Sverige har under de senaste åren gått åt fel håll. Arbetslösheten har bitit sig fast. Överskottet i statens finanser har vänts till underskott. Skolresultaten har rasat.Vad var det då som hände? Jo, Sverigedemokraterna bröt den praxis som har gällt i Sveriges riksdag under väldigt lång tid. Man röstade först på sitt eget förslag. I nästa steg av omröstningen stödde man dock ett helt annat förslag - enbart för att driva fram en krissituation.Riksdagsbeslutet innebär att ramen för utgiftsområde 18 minskar med ungefär 301 miljoner kronor. Det är en minskning med ca 20 procent av utgiftsområdet för det bostads och konsumentpolitiska området. Även om det här i kammaren i dag finns en majoritet för att vi vill energieffektivisera bostäder och upprusta våra skollokaler kommer det inte att bli verklighet. Av det skälet kommer vi socialdemokrater att avstå från att delta i beslutet men står givetvis bakom regeringens förslag och hoppas att vi får möjlighet att genomföra dessa senare.Fru talman! Sverige behöver en mer utvecklad bostadspolitik. Under de senaste åren 2006-2013 har befolkningen i Sverige ökat med ungefär en halv miljon invånare. Under den tiden har bostadsbyggandet minskat avsevärt. Sedan har vi under det senaste året sett en ökning. Men det beror i väldigt stor utsträckning på att det skriande behovet av bostäder nu är så stort att man kan tjäna väldigt mycket pengar på de bostäder som byggs.Bostadsbristen är ett faktum. Stockholms Handelskammare skrev i en rapport i januari 2014 att nästan en tredjedel av alla små snabbt växande företag i Stockholm någon gång har misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen. Samma situation finns i stora delar av Sverige. Cirka hälften av Sveriges kommuner uppger till Boverket att bostadsbristen är ett faktum, och nio av tio kommuner har brist på hyresrätter.Bostadsbristen slår hårt mot Sverige. Den påverkar både jobbtillväxt och Sveriges möjlighet att utvecklas. Bostadsbristen är en politisk utmaning, och därför är det politikens uppgift att förbättra förutsättningarna. Regeringen har ett mål om att Sverige ska vara det land i Europa som har lägst arbetslöshet 2020. För att uppnå det krävs utveckling, handlingskraft och bostäder så att människor har någonstans att bo i de områden där det finns arbetstillfällen.Fru talman! Vi återgår till budgeten och regeringens ambitioner. Vi har en tydlig ambition. Vi har sagt att vi fram till 2020 vill bygga 250 000 nya bostäder. Det kanske bara är en siffra, men det är en siffra som visar på inriktning. Tidigare rödgröna och socialdemokratiska regeringar har haft mål. Vi hade ett mål 2002-2006 om att vi skulle bygga 120 000 lägenheter. Det lyckades vi med. Regeringen har som ambition att lyckas även med detta mål.Men bostadspolitik handlar inte bara om att bygga bostäder. Det handlar inte om att bostaden ska vara som vilken annan vara på en marknad som helst. Vi måste se helheten. Vi måste bygga det goda samhället där bostäder, infrastruktur och andra mervärden i samhället kan samsas och utvecklas tillsammans.Vi socialdemokrater tror på långsiktiga och breda överenskommelser för att trygga samhällsutvecklingen och sätta fokus på bostadsbyggandet. Då krävs det politisk handlingskraft i form av regelförenklingar. Men det krävs också vilja att få kommunala aktörer men även privata aktörer att ta sitt ansvar i byggandet av det framtida samhället.Vi socialdemokrater och regeringen har lagt fram förslag om energieffektivisering av miljonprogramsområden och upprustning av skollokaler. Många fastighetsägare står i dag inför stora renoveringsbehov. Varför kan vi då inte se till att stimulera renoveringen så att man får den extra miljönyttan när man rustar upp husen? Det kanske inte alla gånger är företagsekonomiskt lönsamt att skapa den extra miljönyttan. Det tror jag att samhället kommer att tjäna på i det långa loppet.Vi har slitna skollokaler. Även här tror jag att det är viktigt att samhället tar ett ansvar och ser till att våra elever får goda möjligheter till studier. Hur kan borgerligheten vara emot detta? Jag kan inte förstå hur man ena stunden kan tycka att det är okej att stimulera byggandet av äldrebostäder men i andra stunden anse att stimulerande av upprustning av våra skollokaler inte är okej. Vad är den ideologiska skillnaden? Det kan jag inte förstå.Fru talman! Ett av våra stora problem inom bostadspolitiken under de senaste åren har varit att konfliktnivån varit för hög. Vi måste bort från blockpolitik och skyttegravskrig och i stället se möjligheterna. Jag tror att Sverige och arbetet mot bostadsbristen skulle må bra av samarbete och långsiktiga spelregler.
Fru talman! När man lyssnar på detta landar det igen mycket i vilja, fina ord och mäl. Det är inte fel att ha det. Men i slutänden ser vi det ideologiskt väldigt olika. Vi tror inte att man skapar en vilja genom byggsubventioner. Är det enda sättet att få igång en fungerande bostadsmarknad enligt Socialdemokraterna och övriga regeringen att subventionera byggföretag?Jag återkommer lite grann till detta. Jag har alls inget emot att man rustar upp miljonprogramsområden eller satsar på skolor. Men tänk på alla de fastighetsägare som redan har gjort upprustningen. Vad händer för dem som gjorde det precis innan årsskiftet?Ska man vara ärlig är det väldigt mycket ord. Det som skiljer regeringens budget från Alliansens budget är 301 miljoner. Är det de 301 miljonerna som ni tror leder till fler bostäder? Jag kan redan nu säga att de 301 miljoner som ni satsar inte är något som ni satsar på nya bostäder. Det satsar ni på att rusta upp redan befintliga.Min frågor är: Är byggsubventioner det enda sättet att få en bostadsmarknad? Vad räcker 301 miljoner i upprustning egentligen till om man bryter ned det? Det är i princip en ny duschblandare per lägenhet. Är det verkligen riktig och sann energieffektivisering? Skulle inte det ha gjorts ändå? Hur ställer man sig till de fastighetsägare som redan tidigare har gjort detta och de som inte har skött sig? Är det verkligen de som i slutändan ska få pengarna?
Fru talman! Svaret är nej. Byggsubventioner är inte den enda lösningen, men det är en av lösningarna. Självklart måste vi jobba med regelförenklingar, se till att kommunerna tar ett mycket större ansvar i sitt planeringsarbete och se till att vi får en så transparent byggprocess som möjligt som gör att vi kan få konkurrensen att fungera bättre.Det finns väldigt mycket att göra. Där har vi ett antal förslag. Vi vill samla branschen och kommunerna för att föra samtal för att på så sätt hitta de smarta lösningarna. Byggsubventioner är en lösning, men det finns mycket annat. Vi skjuter i budgeten till 301 miljoner mer än Alliansen. Det är ett första steg. Det föreslår vi för att vi i dagsläget inte har utarbetade system. Det handlar om att systemen måste vara optimerade för att vi ska få ut så mycket nytta som möjligt.Stöden ska vara det som gör att man gör det lilla extra. Vi har i samhället i dag ganska mycket morötter och stimulanser på olika områden. Om en fastighetsägare står inför en renovering och upprustning och man kan göra det lilla extra uppnår vi en väldigt mycket större klimatnytta och en mycket större nytta för samhället genom att vi minskar vår energiförbrukning. Då tycker jag att det är rimligt att samhället kan ge moroten till fastighetsägaren att göra den lilla extra saken som kanske inte skulle vara företagsekonomiskt lönsamt.Det är vad pengarna ska användas till, inte till att köpa duschblandare eller någonting annat. De ska användas för att stimulera och skapa den extra nyttighet som behövs och som marknaden kanske inte klarar av.
Fru talman! När det gäller byggsubventioner för att få en fungerande marknad måste ni nog titta lite på hur marknaden ser ut. Det sänder helt fel signaler till fastighetssektorn. Om det är någonting som är tydligt är det att det leder till en snedvriden konkurrens. Det är nog på tiden att ni uppdaterar er lite i förhållande till vad man kallar för en fungerande marknad via subventioner.Om man läser detta - och om pengarna inte ska gå till någon duschblandare - kanske man också ska vara lite tydlig i kraven. Vi kommer återigen till att det är väldigt mycket fluff och väldigt mycket ord. Låt oss vara helt ärliga. Vad är det som detta ska leda till konkret? Om man vill ha en tydlighet och ett tydligt kravställande på fastighetsägarna måste man också peka med hela handen. Då kan man inte fluffa ut det, för det kommer att leda till en ny duschblandare. Om man ska vara helt ärlig är det bara det som pengarna räcker till; de räcker inte till så mycket mer.Det jag är orolig för är att det leder till att man passar på att göra lite andra renoveringar och att detta sedan leder till en höjd hyra. Man måste någonstans vara mycket tydligare med vad det är som gäller och det ansvar som ligger i att vara fastighetsägare. Man har redan ett ansvar för att se till att alla lägenheter i ens fastighetsbestånd är i ett bra skick. Jag tycker att det är jättebra att vi går mot större fokus på klimatsmart tänk i allt byggande. Det ska vi göra även när det gäller nybyggt. Men jag tror tyvärr att detta är alltför mycket av risktagande.Samma sak gäller för skollokaler. Jag vet själv från kommunpolitiken att det här är så lite pengar. Om man nu ska sätta sig ned med alla får man nog sätta sig ned även med några kommunpolitiker. De kommer att skratta, för pengarna räcker inte till någonting mer än en list i ett fönster. Är det detta som kallas för att göra någonting klimatsmart? Är det så vi ska se till att få Sveriges största arbetsplats att bli trevligare? Det är inte så man rustar upp skolor om man ska göra det på riktigt.
Fru talman! Jag tycker att det här är det största problemet i den bostadspolitiska debatten i dag. Tonläget är så högt att man inte ens kan lyssna på varandras argument.Jag sade alldeles nyss att de stimulanser som vi har lagt fram inte är så stora. De ska vara till för att skapa mervärden för samhället. Det behöver göras upprustningar av miljonprogrammet, och det behöver göras energieffektiviseringar i våra bostäder. Vi behöver också rusta upp våra skollokaler. För att göra detta kommer självfallet det största ansvaret att ligga på fastighetsägaren. Men om fastighetsägaren står och väljer mellan två alternativ, där det ena kanske inte alla gånger är företagsekonomiskt lönsamt men där den lilla stimulansen kan generera mycket mer av energieffektivisering, tycker jag att det är bra med den kostnad som samhället kan ta för att man väljer den lite smartare investeringen.Caroline och Alliansen har en förmåga att säga att subventioner är det värsta som finns. Jag kan tycka att vi måste nyansera debatten lite grann. ROT-avdraget är väl också en stimulans? Ränteavdraget är väl också en stimulans? Subventioner av äldreboenden är väl också en subvention? Alla dessa tre förslag tycker Alliansen är bra.Min fundering är att vi måste kunna ha en lite mer sansad diskussion om vad vi vill uppnå. Det hoppas jag att vi i utskottet och i riksdagen kan ha när det gäller hur vi ska utveckla den svenska bostadspolitiken. Då tror jag att vi ska ha ett lite lägre tonläge och mer av samarbete.

Fru talman! Utifrån förra veckans budgetbeslut antog riksdagen Alliansens budget för ett starkare Sverige. Det är en budget för framtiden och en budget som bygger starka statsfinanser starkare - till skydd när nästa lågkonjunktur slår till. Vi gör i budgeten stora satsningar för mer kunskap i skolan, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, en stärkt välfärd och bättre miljö.Därtill har vi samtidigt sagt nej till skadliga skattehöjningar på arbete och företagande. Bland annat kommer nu inte byggbranschens lönekostnader för unga anställda att öka med 2,4 miljarder kronor i ökade arbetsgivaravgifter.Jag kan konstatera att Sverige under alliansregeringen har varit ett av de länder som har klarat finanskris och lågkonjunktur bäst. Vi har minskat vår statsskuld. Fler än 300 000 människor har fått ett nytt arbete att gå till, och vi har högst arbetskraftsdeltagande i EU. Detta är fakta, oavsett vad andra säger.Fru talman! Vad innebär då Alliansens budget för vårt utgiftsområde? Två tidigare talare har delvis varit inne på det. Det handlar om 300 miljoner kronor - eller 301 miljoner kronor om vi ska vara riktigt noga. Vad är det då vi gör? Jo, vi säger nej till statliga bidrag som dessutom i budgeten är på en nivå som egentligen inte märks.Målet för samhällsplaneringen, bostadsmarknaden, byggandet och lantmäteriverksamheten är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö. Det ska vara en miljö där långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Just i år är vi överens om målet, och jag tycker att det är ett heltäckande mål. Jag hoppas också att vi kan fortsätta att jobba mot detta mål.Låt oss nu komma in på hur det ser ut i dag. Vi vet att bostadsbristen är stor i Sverige. Från Alliansens sida har vi ett mål om att det ska byggas 300 000 fler bostäder till 2020. Vårt mål är alltså högre ställt än regeringens. En av de viktigaste frågorna för att minska bostadsbristen är självklart ett ökat bostadsbyggande. Det måste gå snabbare att sätta spaden i marken, och tillgången på mark där det går att bygga måste öka. Snabbheten är extra viktig för de mindre och medelstora byggföretagen. De kan inte vänta de åtta till tolv år som det i dag tar från idé till dess att man kan sätta nyckeln i låset.Caroline Szyber var inne på att alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder. Jag är säker på att mycket av det också har varit grunden för att vi nu ser ett bostadsbyggande som ökar. Men det handlar självfallet också om att konjunkturen har vänt.I prognoser tänker man sig nu att det kommer att påbörjas 40 000 lägenheter i år och de närmaste åren. Det är ett viktigt tillskott. Med ett byggande i den takten uppnår man regeringens mål om 250 000 nya lägenheter till 2020.Men vi vill mer. Därför tog alliansregeringen initiativ både till Stockholmsförhandlingen och till det som i dag är Sverigebygget. Resultatet av Stockholmsförhandlingen blir en tunnelbana och 78 000 bostäder fram till 2030. Målet för Sverigebygget - som jag vet nu är omdöpt till Sverigeförhandlingen - bygger på förhandlingar mellan staten, regioner och kommuner för att på liknande sätt få fram avtal om infrastruktur och bostäder. Man tror att det skulle kunna ge någonstans runt 120 000 bostäder runt om i landet till år 2035. Om man ror dessa avtal i hamn kommer man att kunna få fram 50 000 till 2020.Det arbete som är genomfört räcker dock inte. Vi måste fortsätta processen med att undanröja hinder för nyproduktionen. Det kan ske genom ytterligare regelförenklingar och förkortade handläggningstider. Varje sten som innebär hinder måste vändas för att vi ska kunna öka bostadsbyggandet och produktionen. Vi måste också titta extra noga på att öppna för mindre byggföretag så att vi på det sättet kan öka konkurrensen i byggsektorn.Från Alliansens och Moderaternas sida räcker vi gärna ut en hand till regeringen för att fortsätta regelförenklingsarbetet. Som Caroline Szyber var inne på lades det fram många förslag under förra mandatperioden, och det finns många utredningar som tittar på andra förslag. Tyvärr kan jag konstatera att S, V och MP röstade nej till en hel del av förslagen under förra mandatperioden. Jag tycker att det är olyckligt, och jag hoppas att man i och med våra motioner med lagförslag kan fortsätta arbetet och genomföra regelförenklingarna.Jag måste också ta upp en skillnad mellan regeringen och Vänsterpartiet och Alliansens partier. Det är subventioner. Vi har testat subventioner i årtionden. Och vi kan väl konstatera att det inte har löst några problem i bostadssektorn i grunden.Nu är en majoritet i riksdagen emot subventioner för nyproduktion. Vi i Alliansen är också emot de andra delarna. Jag hoppas att vi kan komma överens om att inte falla in på den vägen. Det minskar incitament till nytänkande, det driver upp priser och det skadar konkurrensen.
Fru talman! I sitt anförande tar Ewa upp det som har hänt de senaste åtta åren. Och jag kan hålla med om att man har utrett väldigt mycket. Men tyvärr har det inte kommit tillräckligt många förslag.Det är bra att Alliansen nu har satt ned foten och sagt att de vill ha ett bostadspolitiskt mål på 300 000 lägenheter. Tidigare har de varit emot alla typer av siffersatta mål. Därför är det bra att de har tagit sitt förnuft till fånga och konstaterat att siffersatta mål behövs.Mellan 2002 och 2006 hade den socialdemokratiska regeringen ett siffersatt mål som uppnåddes. Och då hade vi stimulanser som bidrog till byggandet. Det var när de stimulanserna togs bort som byggandet störtdök. Och det har tagit nästan åtta år att återvända till den nyproduktionstakt som var 2006.Moderaterna har haft många vallöften. Inför valet 2010 var ett av dem till exempel att bygga studentlägenheter. Man hade en målsättning att bygga ungefär 4 000. Jag tror att det blev lite över 100. Det krävs mer än bara marknadskrafter. Och man kan inte se bostaden bara som en vara.Varför har Moderaterna och alliansregeringen inte diskuterat balansen mellan upplåtelseformerna? I dag har vi en situation där äganderätten har ett antal subventioner medan hyreslägenheten i stor utsträckning inte har någon stöttning alls.
Fru talman! Det var väldigt många frågor på en gång. Jag ska försöka närma mig några av dem, och sedan har jag någon tillbaka.Jag vet att vi har varit skeptiska till att siffersätta mål för nyproduktion. Men nu känner vi att det finns ett behov av att göra det, beroende på hur det har sett ut. Vi har också många konkreta förslag för hur det ska uppnås. Jag lyfte fram några av dem.Det är lite intressant att subventionen, som de facto tog slut i december 2006, skulle ha varit anledning till att det byggdes mycket. Jag skulle vilja säga att det var konjunkturen. År 2007 var det fortsatt hög produktion. Sedan kom finanskrisen. Och vi behöver inte hymla med att det bidrog till stora streck på hela marknaden. När man inte ens kunde omsätta lån på befintliga fastigheter i bolag som gick hur bra som helst fick man definitivt inga lån för nyproduktion. Om vi ska ha en bra ton i den här debatten måste vi ha med det i en vågskål.Balansen mellan upplåtelseformer är en fråga som har diskuterats så länge jag har jobbat med bostadspolitik, och det är några år. Man kan alltid diskutera fram och tillbaka vad som är rätt eller fel. Det ena är näringsverksamhet; det andra är privatpersoner. Jag ser inte att ni har några stora ändringar på det området heller.
Jag kan förstå att alliansregeringen inte ville ha ett siffersatt mål mellan 2006 och 2013 eftersom målsättningen i så fall hade varit oerhört låg. Jag tycker att man ska vara lika ärlig när man diskuterar den prognos som ligger just nu och som säger att det kommer att produceras ganska många lägenheter under det här året. Det beror på att bostadsbristen är så skriande att efterfrågan - kosta vad det kosta vill - är så hög i dag. Det är väl ett problem att vi under åtta års tid inte har sett några reformer som har bidragit till att få igång bostadsbyggandet? Det har lett till att vi befinner oss i ett läge där hälften av Sveriges kommuner i dag säger att de har bostadsbrist. Och Stockholm har de absolut största problemen. Därför är det inte märkligt att det nu tvingas fram bostäder. Men jag tror inte att det kommer att bli särskilt många bostäder för vanligt folk.Som jag sa är stödet både för att energieffektivisera och för upprustning av skolor en stimulans som ska ge det lilla extra. Pengarna kommer inte att räcka till totalrenoveringar, men det är en indikation om att regeringen har som ambition att energieffektivisera miljonprogramsområden och se till att rusta upp våra skollokaler eftersom de är i alltför bedrövligt skick. Tanken med stimulanserna är alltså att ge en fingervisning till våra kommuner och till fastighetsägarna om att regeringen kommer att prioritera och fokusera på det här framgent.
Fru talman! Johan Löfstrand säger att finanskrisen bidrog. Vi kan väl vara överens om att den bidrog i väldigt stor utsträckning.I fråga om subventioner fanns det en sådan. Och det finns väl inget företag som inte passar på att utnyttja att man kan få lite av skattebetalarnas pengar till de egna fickorna. Men när vi subventionerar tar vi bort incitament för nytänkande, och vi tar bort konkurrens. Därför är det skadligt.Johan Löfstrand säger att det inte kom några reformer under alliansregeringen. Caroline Szyber var inne på att över 100 skarpa förslag lades fram för förenklingar av plan och bygglagen, regler och för myndigheter. Förringa inte det, utan fortsätt på den vägen! Vi har också tillsatt många utredningar.Jag måste kort komma tillbaka till satsningen på skollokaler. Jag ska inte bara tala om 2015 utan om de kommande fyra åren. Ni satsar 1 miljard kronor. Fördelat på Sveriges samtliga kommuner blir det 3,4 miljoner kronor. Om vi räknar snällt kan vi väl säga att det finns tio skolor i varje kommun. Det är inte ens stimulanspengar. Det är ingenting.
Fru talman! En hel generation ungdomar står utan bostäder. Det är i dag en stor bostadsbrist, inte bara i vår huvudstad, inte bara i de stora städerna Malmö och Göteborg, utan det är bostadsbrist även i mindre städer. Och så ser det ut också i bruksorterna. I min egen hemkommun Gävle är det långa köer, även till bostäder i tidigare mindre attraktiva områden.

Sverigedemokraterna har också lyft fram att man kan införa nordiska byggkrav. Gemensamma byggstrukturer tillsammans flera länder skulle göra det möjligt att snabba upp processen, men också att skapa ekonomisk vinning.Vi har också stött förslaget om en förändring av bullernivåerna för att skapa mer byggande. Vi har också pratat om skattefrihet vid uthyrning av privatbostäder. Men allt detta skapar egentligen ganska lite med tanke på den bostadsbrist som vi har i Sverige i dag.Under större delen av 1990 och början av 2000-talet - med undantag för 1993 och 1994 - var bostadsbyggandet ganska jämnt gentemot befolkningsökningen. Även om problemet med bostäder var ett stort problem redan då låg vi ändå på helt andra nivåerUnder de två senaste mandatperioderna har invandringsvolymen eskalerat. Befolkningen i Sverige har ökat med 630 000 personer. Under samma period har man påbörjat byggande av 250 000 bostäder. Alla förstår att den här invandringspolitiken är helt orimlig i den bostadssituation som vi har i dag. Samtidigt kan man se att varje hushåll innehåller ungefär 2,2 personer. De påbörjade byggnationerna kan långt ifrån täcka de behov som finns.Det är ett mycket allvarligt läge på bostadsmarknaden. De ökade volymerna blir omöjligt att möta med dagens bostadspolitik, nu när vi står inför ett extraval som möjligtvis kommer att genomföras den 22 mars. Då är invandringspolitiken huvudfrågan så som för många andra politiska frågor i dag.De reformer som vi genomför kan inte möta upp det ökade behovet av bostäder som är en följd av den invandringsvolym som Sverige ser ut att gå mot. Volymen är redan hög, och den kommer att öka ännu mer. Fru talman! Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas reservationer 1, 6 och 7.
Fru talman! Vi befinner oss ju i en minst sagt speciell situation både i dag och under de senaste två veckorna. Det bygger i mångt och mycket på Sverigedemokraternas agerande i budgetfrågan. När man läser er reservation och hör en del uttalanden förstår man att detta byggde på att man ville uppnå någonting större. Man ville uppnå någonting annat.Men är det då inte lite sorgligt att när vi har haft möte i utskottet och diskuterat ett antal förslag, så har ni sverigedemokrater ställt er bakom den budget som regeringen lade fram där det finns stöd för energieffektivisering av bostäder och till upprustning av skollokaler. Under de kommande åren har det på detta område anslagits ännu mer pengar i Sverigedemokraternas budget.Är det då inte sorgligt att vi inte kommer att få igenom dessa stöd på grund av att Sverigedemokraterna ville något helt annat? Min fråga till Roger Hedlund är därför:Är det inte så att ni sviker väljarnas förtroende genom att nu inte stödja förslagen om energieffektivisering i miljonprogramsområdena, upprustning av skolor eller sänkningen av skatten för pensionärer som också är ett förslag som kommer att falla? Det gäller också den stora satsning på lärarna som fanns med i regeringens budget. Är det inte ett svek mot era väljare när ni inte röstar för de förslag som ni gick till val på?
Fru talman! Johan Löfstrand ställer en rad intressanta frågor om den situation som vi har i dag. Sverigedemokraterna har varit med och fällt regeringen, säger han. Vårt huvudbudskap var att vi inte kan fortsätta att föra den invandringspolitik som Sverige har fört under tio års tid.Det handlar om att få till en förändring på ett så viktigt område som berör alla politiska områden i Sveriges riksdag. Det berör alla kommuner och alla landsting. Det är viktigt att vi får till en förändring på det invandringspolitiska området. Det är huvudorsaken till att Sverigedemokraterna också fällde regeringen i budgetdebatten.Vi kan inte fortsätta med dagens höga volymer. Det finns ett skriande behov av bostäder. Vi måste anpassa samhällets behov först, innan vi klarar av att ta emot personer i Sverige.Den bästa insatsen för att hjälpa människor är att hjälpa dem i deras närområde, att se till att det finns humana flyktingläger där människor kan få tak över huvudet, kan leva under humanitära förhållanden, få mat och mediciner. Sådant finns inte i dag. Vi måste hjälpa människor i närområdena och deras grannländer att ta hand om all denna anstormning av flera miljoner flyktingar, till exempel när det gäller den senaste Syrienkrisen. Där kan vi inte slå oss för bröstet och tycka att vi gör någonting bra. Av den anledningen valde vi att fälla regeringen i budgetfrågan.

Fru talman! Jag tycker att beskedet från Roger är väldigt tydligt. De satsningar som Sverigedemokraterna har lyft fram innebär inte någon energieffektivisering av miljonprogramsområdena och ingen upprustning av skolor. Ett antal andra förslag som Sverigedemokraterna har lyft fram i valrörelsen och under de senaste veckorna är inte viktiga för Sverigedemokraterna.Budskapet till väljarna är väldigt tydligt. Den enda fråga som är viktig är främlingsfientlighet och invandringspolitik. Jag tycker att det är ledsamt att vi inte får igenom regeringens förslag som bygger ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En sådan budget hade gett väldigt mycket positivt. Det hade gett pengar till de satsningar som finns i utgiftsområde 18, men det hade också gett mer pengar till Sveriges pensionärer och mer pengar till skolan.
Fru talman! Diskussionen leder onekligen många gånger långt från vårt utgiftsområde, men jag kan samtidigt förstå varför den gör det. För alla de reformer som vi vill få igenom krävs pengar, och när man prioriterar andra områden - man prioriterar hög invandring före skapandet av reformutrymme i Sverige - ja, då hamnar diskussionen ofta där.I Sverigedemokraternas budget, utöver 2015, har vi ökade anslag för upprustning av skollokaler. Den budgeten hade man kunnat anta om man röstat på Sverigedemokraternas politik - på Sverigedemokraternas invandringspolitik, på Sverigedemokraternas bostadspolitik. Då hade det funnits utrymme att lösa det skriande behovet av fler bostäder som vi ser i Sverige.Det finns bara ett sätt, och det är att titta på vad som är viktigast, att vi hjälper ett fåtal personer i Sverige eller att vi hjälper alla de 50 miljoner flyktingar runt om i världen som är i behov av hjälp. Den kopplingen är ganska tydlig även i den svenska bostadspolitiska debatten.
Fru talman! Bostadsbristen är ett allvarligt problem, inte bara för den som i dag står utan bostad utan för hela samhället. Det leder till att personer måste nej till jobberbjudanden, att unga ofrivilligt tvingas bo kvar hemma och att studenter måste tacka nej till sin utbildningsplats. Det innebär att arbetsgivare har svårt att anställa personer med rätt kompetens och att universiteten kan gå miste om framtida Nobelpristagare.Jag tror att vi alla ser problemet. Jag tror att vi alla är överens om att det behöver byggas fler bostäder. Men hur det ska ske är vi nog lite oense om. Alla vill inte och kan inte äga sin bostad. Antalet bostadsrätter som produceras räcker inte heller till. När utbudet är litet stiger priserna kraftigt. Det gör att de som har råd med dessa bostäder är en begränsad skara.Vi behöver främja byggandet av hyresrätter, bostäder som behövs för såväl unga som gamla. Jag och regeringen ser behovet av hyresrätter. Vi ser de unga som längtar efter sitt första boende. Vi ser den frånskilda mamman som tvingas köpa en alltför liten lägenhet till sig och sina barn, för pengar hon inte har. Och vi ser den nyutexaminerade studenten, utan sparkapital, som fått sitt drömjobb men inte kan ta det.Sverige behöver fler som väljer att vidareutbilda sig, och trycket på utbildningsplatser har aldrig tidigare varit så stort. Våra studenter, de som vill vara med och forma vårt framtida Sverige, tvingas tacka nej till sin utbildningsplats för att det inte finns någon bostad på orten där utbildningen bedrivs.Enligt Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport 2014 är det bara tre högskoleorter i Sverige som klarar av att uppfylla det som SFS kallar bostadsgaranti. Endast tre orter kan erbjuda ett studentboende inom en månad. Då rapporten släpptes var det 17 orter som sa sig kunna erbjuda ett studentboende någon gång under höstterminen, men det skrämmande är att hela elva orter sa att de inte hade något boende till dem som valde att studera på de orterna. Dit hör, vilket kanske inte är förvånande, stora studentorter som Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö och Uppsala, men också städer som Gävle, Karlskrona, Luleå och Växjö återfinns på listan över dem som inte kan erbjuda boende för dem som valde att studera där hösten 2014.Jag vill dröja kvar vid studenterna och passa på att klargöra en sak. Tala aldrig om studenter som en homogen grupp! Det finns bara en sak som är gemensam för studenter, och det är att de studerar. Studenter kan vara unga och friska, men studenter kan också bli sjuka. Studenter kan vara gifta, studenter kan ha barn och till och med husdjur. Studenter är precis som du och jag, väldigt olika. Dra därför inte alla studenter över en kam. Studenter behöver ett bra boende precis som alla andra.Miljöpartiet vill verka för att ett hållbart samhälle växer fram där människor får förutsättningar att bo, leva och vara, och där vi i alla skeden tar hänsyn till miljön och klimatet. Det är sorgligt att se hur varken Alliansen eller SD vill ta ansvar för våra barns skolmiljö. När regeringens budgetram föll försvann stödet till upprustning av skollokalerna. Skolmiljön, som är så viktig och där våra barn tillbringar den största delen av sin uppväxt, är eftersatt och behöver stöd.Vi behöver se helheten. Det handlar inte bara om att bygga fler bostäder, utan det handlar om att bygga ett samhälle. Vi behöver se till att infrastrukturen fungerar, och vi behöver bygga för framtiden. I dag minskar antalet unga som tar körkort. Om vi ska bygga för framtidens behov behöver dessa tillgodoses, och då behöver vi ta hänsyn till dem som ska bo i de framtida bostäderna. Att då bygga dyra parkeringsplatser i stället för att möjliggöra för en bilpool, att då bygga bostadsrätter där unga inte har råd med insatsen, att då bygga för det som gällde i går och inte för det som gäller i framtiden håller inte. Vi måste ha med ungdomarna i en tidig dialog, våga fråga dem vad de vill ha och se till deras behov. Det må vara att kasta om vår världsbild, men det är lika bra att göra sig beredd, för det är de som styr i framtiden.Fru talman! Vi behöver en aktiv markpolitik, en markpolitik där fler mindre aktörer släpps in och där aktörer som sitter på mark också bebygger den. Vi behöver mer demokratiska planprocesser. Vi behöver se över varför så många detaljplaner överklagas och varför det hela drar ut på tiden. Vi behöver ta ansvar för det befintliga bostadsbeståndet, det bostadsbestånd som i dag är i stort behov av upprustning. Därför valde regeringen att i budgeten avsätta pengar och visa på vikten av att det i samband med de nödvändiga upprustningarna även måste göras klimatinvesteringar. Det är investeringar för framtiden, viktiga för fastighetsägarnas ekonomi, för klimatet och för den jord vi vill lämna över till kommande generationer.Välkommen hit, välkommen hem! Så lyder Uppsala kommuns slogan. Det borde vara en slogan för alla kommuner i Sverige och för hela Sverige som land. Dessvärre ökar antalet som inte har ett hem att komma till. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Vi måste ta ansvar för bostadsbristen. Vi måste se till att det blir en av de absolut viktigaste frågorna, för det är det för såväl individen som samhället i stort. Låt oss bygga framtidens samhälle där alla människor är välkomna.
Fru talman! Det talades i ett tidigare replikskifte om god ton. Det ligger nog en del i det, för ska vi långsiktigt lyckas med bostadspolitiken måste det finnas samsyn. I tider när det talas mycket om utsträckta händer och samarbete ligger det väl någonting i att man kanske skulle passa på.Jag sa redan i början av mandatperioden, innan vi hade de problem som vi kanske nu har rent parlamentariskt, att det här kan vara bostadspolitikens mandatperiod. Det kanske är nu vi faktiskt sätter oss ned och gör saker. Men sedan har det kommit upp några frågor, och mina lokala frågor i Stockholm har lite grann blivit till riksfrågor. När det talas om att bygga bostäder, framför allt för unga, kan jag inte låta bli att fråga vilka konkreta byggförslag, förutom Bromma flygplats, Miljöpartiet har.På tal om Bromma flygplats och analysen av markföroreningarna känns det från ett miljöperspektiv som att man kanske också skulle fundera lite på det. Man säger att man vill bygga billigt för studenter, även om det inte är en homogen grupp, och därför undrar jag vilka tankar man har om det.
Fru talman! Ja, Bromma är miljöförorenat. Jag ser inte att det är en bättre lösning att låta den miljöföroreningen ligga kvar. Det är ett problem som vi behöver ta ansvar för, för kommande generationer.Jag vill passa på att säga att det blir mycket Stockholmsdebatt i kammaren, och det blir mycket Stockholmsdebatt även generellt. Jag tycker att det är lite synd. Sverige är ganska mycket mer än bara Stockholm. Vi har ett skriande bostadsbehov även utanför Stockholm. Behovet är stort i Stockholm, absolut, och det behöver tillskapas bostäder här, men det är bostadsbrist också på många andra orter i Sverige. Därför behöver vi ta ett gemensamt ansvar.Vad gäller bullerfrågan håller jag med dig: Det är en problematik. Men det är inte studenterna som bullrar. Det är inte de som bor i bostäderna som bullrar.Jag skulle vilja fråga Caroline hur man kan säga att en viss kategori klarar buller bättre än en annan kategori. Buller är förenat med hälsorisker, och jag undrar varför vi ska peka ut en viss målgrupp som skulle klara av bullret bättre. Det är klart att det är ett problem att det bullrar mycket i Stockholms innerstad, men jag funderar fortfarande på varför vi ska peka ut en redan utsatt grupp, som inte har möjlighet att åka på semester, vara borta över helgen eller vara någon annanstans än hemma när de studerar och arbetar.Bullerfrågan är central, och den behöver lösas. Men jag ser inte att vi ska peka ut en enskild grupp som klarar av buller bättre.

Fru talman!

Ett sådant resultat har varit att nivån på bostadsbyggandet skulle nå över de 40 000 bostäder om året som anses vara det långsiktiga målet för att vara i takt med efterfrågan.Fru talman och utskottsvänner! Nu är vi där! Antalet beviljade bygglov har fördubblats på ett år. Bara i september månad påbörjades 4 500 lägenheter, och prognoserna visar nu på en byggtakt som ligger över 42 500 bostäder per år.Berodde det på att vi i september fick en ny regering, vars företrädare när de var i opposition anklagade Alliansen för att duttelidutta med en massa utredningar?

Ge oss kortare och mer förutsägbara planprocesser och långsiktigt hållbara villkor! Kom inte med nya subventioner och kortsiktiga stöd som snedvrider konkurrensen, som är osäkra och som driver byggkostnaderna, som redan är bland de högsta i Europa!Det är ju bara Vänsterpartiet i dag som tycker att nya bostäder ska subventioneras och som håller fast vid det bostadspolitiska mål ni som tidigare var i opposition var överens om. Att regeringen nu står bakom det, betyder det att ni är nöjda med vad som har åstadkommits under den förra mandatperioden?De närmaste åren behöver vi öka bostadsbyggandet och i stället bygga 50 000 bostäder per år. För att nå dit behövs det fler regelförenklingar, ännu kortare planprocesser, färre överklaganden, mer konkurrens och ökad tillgång till byggklar mark samt ett ökat tryck på kommunerna att ta fram aktuella planer och program för bostadsbyggande.Fru talman! Vi gläder oss i dag åt att se att den ansvariga ministern är här. Det kanske är bäst att titta noga, för det är inte säkert att det blir så många fler gånger. Vi är alla säkert lika nyfikna på vilken bostadspolitisk inriktning han kommer att peka ut.Det är illavarslande när den rödgröna regeringen i sin budget utlovar så mycket som 250 000 bostäder utan att berätta hur man tänker gå till väga för att förverkliga det målet. Tittar vi på den gångna mandatperioden ser vi att framför allt Miljöpartiet har haft egna åsikter om bullerregler och bygglovsbefriade åtgärder, som har vunnit gehör i Sveriges riksdag. Hur ska ni få fram fler bostäder när den ena parten i regeringen gör allt den kan för att försvåra?Tillsammans med Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har ni ju förhindrat kommuner att själva besluta om detaljplan behövs och om det går att göra undantag från gällande planer som har uppnått sin genomförandetid. Bara det skulle göra bostadsplaneringen mycket enklare för kommunerna, samtidigt som möjligheten att utnyttja redan befintliga bostäder skulle öka.Det enda konkreta ni haft att komma med är 200 miljoner nästa år till energieffektivisering i miljonprogrammet och 500 miljoner per år därefter. Av 600 000 bostäder i miljonprogrammet är det kanske 400 000 - jag vet inte säkert - som är i akut behov av renovering eller energieffektivisering. Många är redan åtgärdade, utan bidrag, så jag tror inte att besvikelsen inom branschen är så stor över att detta blygsamma stöd försvinner ur budgeten. Då är nog byggbranschen betydligt mer nöjd med att kostnadschocken på 2,4 miljarder per år uteblir.Fru talman! I byggbranschen arbetar 50 000 personer som är under 25 år. Med en rödgrön budget, där skatte och avgiftshöjningar på 19 miljarder lurar runt hörnet, skulle byggkostnaderna öka för varje nyanställd från gymnasiernas byggprogram med 40 000 kronor per person och år. Det skulle leda till dyrare nybyggnation och dyrare renoveringar som helt och hållet skulle få bekostas av bostadskonsumenterna, det vill säga hyresgästerna.Ärligt talat är inte 1,7 miljarder över fyra år en summa som imponerar ens på den mest övertygade subventionstillskyndaren. Det räcker som sagt på sin höjd till en ny duschblandare i varje lägenhet eller några rullar tapet. Och med högre arbetsgivaravgifter för unga skulle nettot för byggindustrin bli ett rejält minus om regeringens ram skulle gälla.De verkningsfulla åtgärderna som sparar driftspengar och ökar fastighetens värde betalar sig själva, och det vet långsiktigt planerande, seriösa fastighetsägare om.Samma argument gäller för skolupprustningen. Ska det bytas ut ventilation, bytas fönster eller sättas upp ny fasad är inte 100 miljoner mycket att komma med på ett år. Vi har 290 kommuner i landet.Om inte tid medges senare vill jag passa på att önska utskottskansliets medarbetare en god jul och ett gott nytt år. Tack för ett gott samarbete!

Fru talman! Jag kan hålla med Ola och även Caroline i hennes förra replikskifte - jag tror och hoppas att den här mandatperioden kan innebära mycket samförstånd och diskussioner om hur vi ska få igång bostadsbyggandet.Regeringen jobbar med regelförenklingar. Ett antal av de förslag som den tidigare regeringen inte hann eller orkade processa har den nya regeringen nu tagit tag i, och man kommer att leverera dem inom en snar framtid.Vi kommer att fortsätta utvecklingen av regelförenklingar. Det kommer fortsatta diskussioner om hur vi kan ge kommuner ett större ansvar att bidra till att skynda på processen. Byggbranschen måste också belysas för att skapa effektivitet även där.Mina funderingar riktade till Ola som centerpartist är två. Den ena gäller Olas inställning till grön omställning. Centerpartiet ska ju vara borgerlighetens gröna röst. Hur kan ni då tycka att en stimulans för att energieffektivisera och skapa så mycket miljönytta som möjligt inom bostadssektorn är totalt felaktigt, medan ni inom till exempel jordbrukssektorn kan tänka er att ha olika typer av stimulanser för att generera miljönytta? Jag kan inte förstå skillnaden.Den andra funderingen gäller Centerpartiets inställning till en friare hyressättning. Ola sa för ungefär ett år sedan att för att kunna fortsätta utvecklingen av hyresrätten och få fart på byggandet måste hyressättningen stegvis reformeras och utrymme ges för friare hyressättning och mer marknadsanpassade hyror. Min fråga till Ola är: Är detta lösningen för att få igång bostadsbyggandet?
Fru talman! Jag uppfattar Johan Löfstrands utsträckta hand eller vad vi ska kalla det som ett erkännande för att Alliansen har lagt grunden och dukat bordet för en regering som ännu inte har angett vad den har för ambitioner.Det är saker som kommer att levereras som har grundlagts av Stefan Attefall tidigare. Det hör jag Johan säga mellan raderna. Vad är det? Är det bullerförordningen som Caroline adresserade alldeles nyss? Är det instansordningarna när det gäller överklaganden? Är det kanske ett förenklat planantagande från kommunernas sida, som ni sa nej till efter midsommar i år? Det skulle förenkla bostadsbyggandet väldigt mycket. Allt detta är förslag som är beredda, har lagts på riksdagens bord och i hög grad har antagits och förväntas antas, enligt vad Johan Löfstrand säger. Jag tolkar det som ett tack till våra föregångare i Alliansen.När det gäller grön omställning kan jag berätta att jag var hos de allmännyttiga bostadsföretagen i går. Naturligtvis var det bara centerpartister jag träffade eftersom det var gruppmöte, men det är möjligt att Johan också var där. Där blev det väldigt tydligt att de allmännyttiga bostadsföretagen gör sina renoveringar, sina stambyten och sina fasadbyten - de byter också duschblandare - inte för att de tycker att de borde få en extra stimulans för det utan för att det är lönsamt. De gör det för att de ser i sina kalkyler att om de får minskad energiförbrukning får de också bättre fastighetsekonomi. Det är det som är drivkraften; det är det som är motivet.Hyresfrågan är inte på bordet i dag, så jag väljer att vänta med den.
Fru talman! Ja, vi får väl möjlighet att diskutera hyressättningssystemet vid ett annat tillfälle. Det vore spännande.En annan fundering som jag skulle vilja ta upp är diskussionen om prognosen. Jag tycker också att det är positivt att vi nu har en prognos där vi ser ett tydligt trendbrott, där vi ser en ökning av bostadsbyggandet.Men min fundering är: Vad tror du att denna förändring återspeglar, Ola? Beror den på att det har lagts fram så våldsamt många bra förslag som helt plötsligt gör att bostadssektorn börjar bygga, eller beror den på att det skriande behovet av bostäder just nu är så stort och efterfrågan så stor att man tjänar väldigt mycket pengar på att bygga de här bostäderna? Jag tror snarare att det skriande behovet är skälet till att vi nu ser att prognoserna stiger. De förändrade reglerna kan ha en marginell betydelse, men jag tror inte att det är alliansregeringen som är det största skälet. Det är nog det skriande behovet av bostäder.Jag vill avsluta med frågan om den gröna omställningen. Det samhället ska göra och det Centerpartiet inom ett antal andra miljöområden tycker är bra är att stimulera till att skapa mervärden. Jag ställer frågan en gång till: Hur kan man då tycka att det är okej att jordbruket får stimulanser för att skapa mervärden men inte fastighetsägare som ska bygga om sina hus? De ska inte få stimulanser för att göra det lilla extra som kanske inte platsar i den företagsekonomiska kalkylen men som är väldigt bra för miljön och samhället.
Fru talman! Nu blir jag faktiskt lite brydd. Det skulle vara intressant att höra vad det är för stimulanser som Johan Löfstrand syftar på. Jag kan inte ge ett svar eftersom jag inte känner igen den beskrivningen.Om vi börjar bakifrån och håller oss till fastighetssektorn och bostadssektorn, som är det som vi ska debattera i dag, kan jag ge ett exempel, och det är nettodebiteringen. Det är möjligheten att skapa ett system som gör det möjligt för en bostadsägare, en fastighetsägare, att producera egen el och få en nettodebitering som gör att investeringen i solceller skapar en grön omställning och ger möjlighet att använda sig av förnybar energi och att köpa förnybar energi för sin elförsörjning från annat håll. Det är en sådan åtgärd som hör till fastighetssektorn.Jag vidhåller det jag sa tidigare: En energieffektiviseringsåtgärd ska man kunna räkna in i sin kalkyl. Kan man inte det är man inte en seriös fastighetsägare som har en långsiktig plan för hur man vill underhålla sina fastigheter. Då är man en som väntar på subventioner att stoppa i sin egen ficka, och det är inte ett beteende som vi vill stimulera.När det gäller prognosen kan jag göra en tolkning, och det är att den är ett bevis på att ryckighet inte lönar sig. Under de år när vi har haft olika typer av riktade stöd och subventioner har den ryckigheten uppstått.Jag tolkar det som ett tecken på att fastighetsägarna och byggherrarna inser att subventionernas tid är förbi. Nu gäller det att jobba effektivt och mata in synpunkter på hur man borde förenkla planprocesserna. Det är det som har legat till grund för de 55 utredningarna och 112 förslagen. Det är ett lyssnande och en dialog med aktörerna, även Hyresgästföreningen, som har lett fram till de verkningsfulla förslagen.

Fru talman! Jag börjar med formalia: Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 8.Sverige behöver en bostadspolitik med höga ambitioner. Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i goda boendemiljöer. Vi är trots allt det land i Europa som hade sämst bostadsstandard under 1930-talet. Bara decennier senare, på grund av stora bostadsinvesteringar från samhället, fick vi en av de absolut mest moderna bostadsstockarna på kontinenten. Vi fasade ut marknadshyrorna, som fanns i det gamla Sverige. Vi byggde upp allmännyttan, som gjorde att även människor med låga inkomster kunde få goda, funktionella hem att bo i.Boverket släppte häromdagen en rapport om flyttmönster vid renovering. Där beskriver man hur bostadsmarknaden har sett ut. Jag citerar: "Bostadspolitiken har genomgått många reformer. Dessa reformer har gett en av de mest marknadsliberala bostadsmarknaderna i västvärlden med mindre statlig inblandning än länder som vanligtvis förknippas med marknadsliberalism som Storbritannien och USA." Detta är alltså den borgerliga bostadspolitiken!

Det finns statistik på det. Det är bara att titta. När staten har gått in med åtgärder har man också valt att bygga.Jag rekommenderar alla som tittar på debatten och alla i kammaren att se på statsbudgeten, den budget som Alliansen har lyckats få igenom med Sverigedemokraterna. Det är mycket lite pengar som ligger i den för att stimulera ökat bostadsbyggande eller för att få en god upprustning av våra miljonprogram.Titta på de 300 000 unga människor som i dag inte kan flytta hemifrån! Det är ett problem i ett modernt samhälle att man inte kan kliva ut i vuxenlivet förrän man blir 30 år gammal.Detta hänger också ihop med att det ställs höga villkor för att få hyreskontrakt i många bolag. Man vill att folk ska tjäna tre gånger hyran per år och ha fasta kontrakt på arbetsmarknaden. Det hänger inte ihop med den arbetsmarknad som finns i dag, där stora grupper går på visstid och har varierande inkomst. De människorna behöver också ha någonstans att bo. Då är man hänvisad till tredje eller fjärdehandsmarknaden på bostadsmarknaden.En av de större satsningar som fanns i den budget som regeringen och Vänsterpartiet hade tagit fram var på upprustningar av miljonprogrammet. Bostäderna i miljonprogrammet byggdes under kort tid. De behöver nu byggas om.Riksbyggen räknar med att vi skulle behöva ha en upprustningstakt på 50 000 lägenheter per år. Vi vet att utan samhällets stöd riskerar hyreshöjningarna att bli oöverkomliga för normala familjer. I ett stort antal områden i landet kan vi redan nu räkna ut att hyreshöjningarna kommer att vara på över 45 procent. Boverket räknar med att var fjärde person i områden där man har renoverat flyttar därifrån för att de inte har råd att bo kvar. Är det så vi vill ha det? Det är den fråga jag ställer.De rödgröna satsade därför på ett stöd. Det är alldeles nödvändigt. Tillsammans med förstärkt, lagstadgat hyresgästinflytande skulle vi kunna skapa transparens i satsningen och i hela upprustningsprocessen och se till att hyresgästernas kunskap och engagemang i boendet tas till vara och hyresvärdarna klarar av att motivera sina beslut. Men det första som Alliansen och Sverigedemokraterna gör är att tala om för dessa familjer som tvingas flytta att man struntar i dem.

Det stämmer ju inte! Alliansen och Sverigedemokraterna väljer ju i stället att skänka pengar, som hyresgästerna varit med och betalat in, till ROT-bidrag för villaägare och bostadsrättsinnehavare. Det kostar oss 15-16 miljarder per år.Då är frågan: Ska vi lägga pengar på köksutrustningen i ganska välbärgade hushåll, som till exempel vill följa köksinredningstrender i sina fritidshem på Franska rivieran? Är det en viktigare satsning än att satsa skattepengar på Albyborna i min hemkommun Botkyrka så att de kan få tilläggsisolering i sina lägenheter? Det är detta valet står emellan.Fram till dess att vi har skattemässigt likvärdiga villkor mellan hyresrätten och det ägda boendet krävs det att vi går in med stimulansbidrag för byggande och upprustning av hyresrätter. Annars drabbas hyresrätterna av en enorm konkurrensnackdel, vilket direkt innebär en förmögenhetsöverföring från hyresgäster till villaägare.Sedan har förstås kommunerna ett stort ansvar att erbjuda rimliga mark och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande. Där är markpolitiken mycket viktig. Dessutom har kommunerna det absolut vassaste vapnet i sin hand, nämligen allmännyttan och de bolag som alla de partier som sitter härinne är med och styr i. Våra partier skulle med ägardirektiv kunna tala om för de allmännyttiga bostadsföretagen att vi vill öka bostadsbyggandet och höja ambitionerna.Då räcker det inte med att säga fina ord här i kammaren. Man är samtidigt med och styr i ganska välbärgade kommuner runt om i Stockholmsområdet där det inte byggs särskilt mycket hyresrätter. Danderyd och Lidingö är sämst i klassen. Vad tycker den borgerliga alliansen i kammaren om det?

Man har ombildat och sålt ut ett stort antal hyresrätter, vilket innebär att vi i dag har jätteområden där det inte finns en enda hyresrätt. Man har sett till att det ska bli lättare att i princip sätta marknadshyror på andrahandsmarknaden. Dessutom vill man nästan uteslutande tala om att sänka bostadsstandarden. Det tycker inte jag är en modern bostadspolitik.

Fru talman! Egentligen vill jag ställa två frågor till Nooshi Dadgostar. Men vi kan väl vara överens om att bostadsbristen är ett problem som måste åtgärdas. Därför är det nu glädjande att vi ser den prognos för nyproduktion som vi ser. Som Caroline Szyber var inne på är ungefär hälften hyresrätter, och den andra hälften är bostadsrätter. Emellanåt är det väldigt höga nivåer. Det kan vi också vara överens om.Men sedan säger Vänsterpartiet att vi skulle behöva ha stimulansbidrag till nyproduktion. Det vet jag att Vänsterpartiet har drivit under lång tid. Det är alltså i sig inte förvånande. Men jag måste ställa en fråga. Med vem vill Vänsterpartiet genomföra de här stimulansbidragen och till vilka nivåer? Den andra frågan handlar om energieffektiviseringar. Vänsterpartiet går fram med att det emellanåt blir väsentligt högre hyror. 25 procent flyttar inte tillbaka. Jag har också läst den rapporten. Men, seriöst, gör 200 miljoner kronor att de här hyresnivåerna sänks?
Fru talman! Jag är lite oroad över det som bostadsindustrin gick ut med i veckan: att man nu ser en avmattning i bostadsbyggandet. Det hoppas jag inte stämmer. Men det stora problemet handlar ju fortsatt om att vi behöver bygga hyresrätter med överkomliga hyror. Att det kan byggas hyresrätter med en månadshyra på 14 000-15 000 visste vi redan. Att det kan byggas bostadsrätter som är väldigt dyra visste vi också redan. Problemet är att vi inte bygger för människor med vanliga inkomster. Det är det som är hela poängen med ett investeringsstöd.Investeringsstödet ska ju också kopplas samman med ett tak för hyresnivåer. På det sättet premierar man dem som bygger för vanliga människor. Det har fungerat tidigare. Det kommer att fungera igen. Självklart förstår man pengar. Den som säger att pengar inte fungerar har inte stöd för det. Självklart är det så: Bestämmer vi att vi ska premiera ett visst byggande kommer det att ske. Och vi har sett tidigare att byggandet sjönk dramatiskt när Alliansen tog bort det här stödet. Vi är väldigt oroliga över den bostadsbrist vi ser. Därför vill vi ha ett investeringsstöd.Jag tycker att det är väldigt positivt med den inriktningsändring som regeringen kom med. Man tror att politiken kan ha en viktig roll på det här området. Därför är det självklart bättre att satsa 300 miljoner kronor än att satsa 0 kronor, som är Alliansens förslag. Det är det som är skillnaden. Det är 0 kronor från Moderaterna och 300 miljoner från den rödgröna sidan.
Fru talman! Det finns kommuner runt om i Sverige som jobbar väldigt effektivt i fråga om nyproduktion av hyresrätter. Ingen i det här rummet kan väl bli speciellt imponerad över att man bygger så dyrt man kan; det borde nästan vem som helst klara av. Konsten är naturligtvis att få till det billigare byggandet. Regelförenklingen är en väldigt viktig del för att få till det. Men det finns också kommuner - det gäller kommunala bostadsbolag, men jag har också sett privata bostadsbolag - där man har lyckats få till nyproduktion med maxpris och maxhyror. Och det gör man då utan statliga bidrag.Sedan måste jag komma tillbaka till de 200 miljonerna för energieffektiviseringen. I min kommun har vårt bostadsbolag - vi kan tala om våra kommunala, om vi tar alla 300 miljoner - gjort otroliga energieffektiviseringar för väsentligt högre summor. Men det här kan vi räkna hem med lägre energikostnader och med bättre lokaler. Fastighetsägare kan om de vill, och det går att räkna hem.
Fru talman! Faktum kvarstår. Det känns otroligt viktigt för Moderaterna, Alliansen och Sverigedemokraterna att behålla det ROT-avdrag som kostar oss 16-17 miljarder per år, för villaägare som vill bygga om sitt fritidshem i Málaga. Vi vet att de fördelningspolitiska effekterna av ROT-avdraget är ganska negativa. Ändå behåller man det. Men 200 miljoner kronor till hyresgästerna säger Moderaterna tvärt nej till.Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det. Varför är det så viktigt att villaägarna får sin nya altan eller får byta ut köket vart tredje år? Albyborna får inte tilläggsisolera i sina hyresrätter. Varför är det så stor skillnad på människor? Det är det som är problemet.Jag tycker också att vi ska sätta press på byggbranschen när det gäller att de ska bygga. Det är ett av de viktigaste argumenten för ett investeringsstöd, tycker jag. Vi ger pengar och har väldigt tydliga kriterier. Man får inte bygga så att det blir alldeles för höga hyror. Man får bygga under vissa förutsättningar. Det är därför vi premierar det och ger ett sådant stöd. Vi vet att det fungerar, för det har det gjort tidigare. Och vi såg att byggandet störtdök när vi tog bort det.Vi är säkert överens om att det finns en bristande konkurrens i byggbranschen. Ett av de absolut bästa sätten för att man ska få bukt med det tror jag är att man går in och styr produktionen på ett tydligare sätt. Det handlar om att sätta upp kriterier och pressa priserna. Det är det man gör. Vi såg att vi pressade priset på produktionen när vi hade investeringsstödet. Kan du tänka dig - bostadsrättspriserna ökade, men kostnaden för att bygga hyresrätter sjönk eftersom man satte upp sådana tak.

Fru talman! Jag valde att ta det här replikskiftet eftersom det kan vara intressant att utröna Vänsterpartiets roll i det svaga regeringsunderlag som vi har.När det gäller stödet, om det är 1 miljard eller flera miljarder som man förväntar sig att ha i stöd till nyproduktion av bostäder, ska man ha i åtanke att det är någonting som tas av skattekollektivet, och en stor del av skattekollektivet bor just i de hyresrätter som man vill stimulera framväxten av. Men nu har Vänsterpartiet ställt sig bakom en budget där ett sådant stöd saknas.Det vore intressant att veta, utifrån förutsättningen att sådant stöd saknas, hur man ser på dem som har till uppgift att nyproducera de här bostäderna. Det är ju inte politiker som bygger bostäder. Det är inte ens statliga företag, utan det är privata byggherrar som bygger. Under vilka villkor anser ni att de ska kunna verka, givet att lösningen i fråga om att tillskapa möjlighet för det här omfattande stödet är att man tar ut det i form av skattepengar?Sedan är det intressant att grotta ned sig i de 200 miljonerna för att stimulera energieffektivisering. Johan nämnde bland annat det och talade om det här lilla extra. Tolkar jag Nooshi Dadgostar rätt menar hon att 200 miljoner är någonting som vi ska använda för att kompensera hyresgästerna för ökade hyreshöjningar.Nooshi Dadgostar nämner Botkyrka. Det är ju en kommun där Vänsterpartiet är med och styr i majoritet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men vi behöver inte vara i Botkyrka; vi kan ta oss till Göteborgsregionen där jag själv bor. Där finns det bostadsföretag som heter Göteborgsbostäder, Poseidon och så vidare, och där finns Vänsterpartiet med och styr både i bolagen och när det gäller ägardirektiven.
Fru talman! Ola Johansson tog upp ett antal frågor, och jag ska se om jag hinner svara på alla.Skattekollektivet betalar i dag 40 miljarder kronor till dem som har ett ägt boende. Det vi säger är: Varför ska inte alla omfattas? Varför ska hyresgäster bara betala till villaägare? Varför kan vi inte gemensamt betala så att även de som bor i fastigheter i miljonprogrammet också kan rustas upp, att vi skapar morötter för att kicka igång upprustningen? Det är väl fantastiskt bra.Självklart har vi ett gemensamt ansvar för att alla människor i det här landet ska bo i värdiga lägenheter, att det inte ska vara vitmögel i badrummet eller nedrivna tapeter eller annat. Vi ska ha en bra och god bostadsstandard i Sverige, och då kan vi inte bara premiera dem som har ett ägt boende.Det är klart att vi har en kollektivmodell när vi förhandlar hyror. Det ställer jag mig naturligtvis bakom. Men självklart är det så att när man rustar upp många av miljonprogrammen vältras kostnaderna över på hyresgästerna. Det är ju ofta den enda intäkt bostadsbolagen har. Det är därför vi har sett alla dessa fantasihöjningar av hyrorna när man har rustat upp - tyvärr.Då är det självklart så att om man får ett stöd för en viss andel av upprustningen, ja, då skulle man kanske inte behöva vältra över kostnaden för just den andelen på hyresgästerna. Det tycker jag är en rättvisefråga, därför att skillnaderna i skattesystemet mellan de här två boendeformerna är så enormt orättvisa.Ola Johansson var också inne på de politiska maktförhållandena i olika kommuner och om kommunen hade ett ansvar. Självklart har de det. Vi har alla ett ansvar. Hela samhället har ett ansvar för bostadspolitiken.
Fru talman! Jag måste ta upp HUS-avdraget, som ju är någonting som det råder en ganska stor enighet om i Sveriges riksdag att vi ska ha kvar.HUS-avdragen som helhet är något som bidrar till skatteintäkterna i landet genom att det ger människor möjlighet att ha en riktig anställning. Det har skapat många nya arbeten. Det har gjort svarta jobb till vita, och det har skapat sjysta arbetsvillkor som ger människor möjlighet att få en pensionsavsättning på det arbete man utför.Alldeles oavsett om det är en husrenovering, ett altanbygge eller städhjälp till en pensionär är det här någonting som är viktigt och väldigt bra. Jag stöder det i alla delar, och jag vill inte sätta det ena mot det andra i det här fallet.När vi nu pratar om stöd och stimulanser är det trots allt, utifrån den budget som Vänsterpartiet har ställt sig bakom, endast 300 miljoner kronor under 2015 som är ett stöd. Jag måste få svar på detta: Vad är Vänsterpartiets inriktning med det här stödet? Är det att täcka upp mellanskillnaden i hyresförhandlingen när fastighetsägare och hyresgästen inte kan komma överens? Eller är det det lilla extra som Johan Löfstrand pratar om som kan vara en duschblandare eller någonting annat? Det är viktigt att få svar på detta.Om vi avslutar med det kommunala ansvaret nämnde inte Nooshi Dadgostar byggföretagens roll, men vi kan koncentrera oss på kommunerna då.

Fru talman! Det finns ganska skilda åsikter huruvida ROT-avdraget har gjort särskilt många svarta jobb vita. Tvärtom verkar det finns mycket oklarheter kring avdraget.Däremot är det självklart så att ett stöd för upprustning i miljonprogrammen innebär att många kan jobba och få sin lön och pensionsavsättning där genom detta stöd för att rusta upp. Poängen är ju att vi ska kicka igång upprustningen.Problemet i dag är att upprustningarna inte sker. Många av värdarna skjuter bara detta på framtiden. Man orkar inte ta tag i det. Det funkar inte. Här lovordas alla som nu rustar upp, men processen är djupt problematisk. Många människor tvingas flytta för att de inte har råd. Vart ska de flytta i Stockholms eller Göteborgsregionen? De har ingenstans att flytta. Vi behöver ha ett stöd så att man kan få värdiga lägenheter även om man bor i hyresrätt.Om vi ger ett stöd är min absoluta åsikt att detta stöd inte ska gå i fickorna på något företag, utan då måste man se till så att det premierar hyresgästkollektivet. En insats, en del av kostnaderna som man lägger på upprustningen tas av staten, och då ska inte den tas av hyresgästkollektivet.Jag tycker fortsatt att det är orättvist att vi ska ge 40 miljarder varje år till det ägda boendet men inte en krona till hyresgästerna. Alliansen är svaret skyldig: Tycker ni inte att det är orättvist?

Fru talman! Det skiljer ungefär 300 miljoner kronor mellan budgetalternativen, men som vi redan har hört i debatten går den stora skiljelinjen egentligen i synen på hur bostadsmarknaden ska kunna ges bättre förutsättningar.Folkpartiet och Alliansen tror inte på att kortsiktiga åtgärder löser problemen på bostadsmarknaden. Det är ju just det kortsiktiga och det ryckiga som har bidragit till de problem som finns.Sverige har sedan 1990-talets början byggt hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort och hälften av snittet för OECD-länderna. Under de senaste åtta åren med alliansregeringen har dock kursen för bostadspolitiken antagit en ny inriktning. År 2011 var antalet påbörjade bostäder 24 500. År 2013 var antalet påbörjade bostäder 34 500. Prognosen för nästa år är 40 000 bostäder.Trots att det nu ljusnar snabbt och nyproduktionen har satt fart finns det ingen anledning att slå sig till ro. Det krävs ytterligare åtgärder. Det är 156 kommuner som anger att de har ett underskott på bostäder, men 35 kommuner i Sverige har ett överskott på bostäder. Förutsättningarna i Sverige ser olika ut beroende på var vi bor.Frågan är då vilka åtgärder det är som skapar förutsättningar i hela landet. På denna fråga fanns det i regeringens budget för bostadspolitiken inga långsiktiga svar. Vad är till exempel lösningen för att öka nyproduktionen?Fru talman! Arbetet för att minska hinder och krångel behöver fortsätta. I fokus behöver de långsiktiga spelreglerna stå. Viktiga åtgärder har genomförts, såsom ändringar av hyressättningssystemet, förändringen av fastighetsskatten, förändringar av regelverken och snabbare planprocess.Aktörerna på marknaden väger in risken när de ska bygga. Osäkerhet, skakighet, kortsiktighet och brist på transparens påverkar synen på risk.I dag bär fastighetsägare, byggsektorn och konsumenter mycket av denna risk. Vad vi kan göra här i Sveriges riksdag är att skapa ökad långsiktighet. Vi kan arbeta för långsiktighet. Vi kan arbeta för ökad transparens så att aktörerna vet vad som gäller.Men fokus i bostadspolitiken behöver även utgå från konsumenterna och vad de efterfrågar. Målsättningen borde vara att fortsätta att se till att ta bort de hinder som gör att det inte går att bygga i tillräckligt snabb takt. Bullerregler har vi hört talas om i debatten. Regelkrångel och handläggning; orsakerna är många. Det går inte att bo i en överklagad detaljplan. Det går inte att bo i en planprocess. Planprocessen måste effektiviseras. Det är inte rimligt att byggandet stoppas.Folkpartiet tror på den egenmakt som kommer utifrån att människor själva kan bestämma. Vi i riksdagen ska inte förhindra, utan vi ska möjliggöra, och konsumentperspektivet måste finnas med. Samplanering av bostäder och infrastruktur är absolut nödvändigt på de flesta håll i Sverige. Kommuner byter dag och natt befolkning med varandra. Folk pendlar med hjälp av kollektivtrafik och med egen bil. Utbyggnad av järnvägar, vägar och kollektivtrafik måste ske så att vi ger så bra förutsättningar som möjligt för att öka bostadsbyggandet. Med hjälp av Alliansens förslag om Sverigebygget kan nya bostäder börja produceras. Att nu förhala och stoppa viktiga infrastrukturprojekt, till exempel Förbifart Stockholm, är inte rimligt. Det hämmar pendlingsmöjligheterna och tillväxten. Tala om risker och kortsiktighet! Hur ser Socialdemokraterna på kopplingen mellan bostadsbyggande och infrastruktur? För att underlätta bostadsbyggandet måste det gå snabbare att sätta spaden i backen och öka tillgången på mark så att det går att bygga. Det behövs kortare planprocess och ökad tillgång till byggklar mark. Detta är viktigt!Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitikFru talman! Regeringens budget innehöll två förslag, men dessa har ingen koppling till nyproduktion. Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är: Avser ministern att vidta någon konkret åtgärd för att minska krånglet som hindrar bostadsbyggandet? I så fall vilken åtgärd? Om det finns 47 000 bostäder beslutade i detaljplaner i till exempel Stockholms län, vad är ministerns analys av varför dessa inte byggs?